Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 21 behandlas några motioner där jag tillsammans med andra ledamöter av kammaren tagit upp ett antal angelägna sysselsättningsfrågor. Vissa motioner har utskottet behandlat välvilligt, och skrivningarna innebär klarlägganden eller uttryck för att motionernas yrkanden bör uppmärksammas av resp. myndigheter eller andra organ. I andra fall tycker jag nog att utskottet inte tillräckligt har tillgodosett önskemålen i motionerna. Jag inser dock att det nu inte är möjligt att vinna gehör för ändringsförslag till utskottets betänkande, varför jag inte kommer att ställa några särskilda yrkanden i anledning av motionerna. En motion tar upp de ökade svårigheterna att få krav och önskemål från arbetsgivare resp. arbetstagare att sammanfalla. Det förekommer allt oftare att expansiva företag på en ort söker arbetskraft men inte kan få sådan i tillräcklig omfattning trots att ett stort antal människor kan vara registrerade som arbetssökande på orten. Vi hörde ett exempel på detta i nyheterna i dag, där ett textilföretag i Ulricehamn behövde anställa 25 å 30 personer. Det fanns ungefär 500 anmälda arbetslösa i den branschen där nere, men man kunde ändå inte lösa problemet. Det är i hög grad otillfredsställande för båda parter med en sådan utveckling. Det är slöseri med resurserna, och företagens utveckling och expansion kan hämmas till nackdel för sysselsättningen i stort, om inte de här problemen kan lösas. Det är en mängd frågor som kan tillmätas betydelse, men jag skall inte ta upp dem här; några har nämnts i motionen. Utifrån de kontakter jag har med näringslivet finner jag det mycket angeläget att åtgärder vidtas för att ungdom och arbetsmarknad skall passa bättre till varandra. Utskottet har, såvitt jag kunnat finna, inte yttrat sig över denna motion i sitt betänkande, utan den är endast refererad. Den har behandlats tillsammans med en annan motion från moderaterna, som tar upp behovet av ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Jag har med min motion inte avsett att lösningen enbart ligger i ökad rörlighet, utan fastmer att finna vägar för att arbetskraften och arbetsmarknaden skall bättre anpassas till varandra utan en ökad omflyttning. Det har dock kommit till min kännedom att arbetsmarknadsstyrelsen uppmärksammat de problem som tagits upp i motionen. I början av detta år har tillsatts en arbetsgrupp med uppgift att bl.a. överväga möjligheterna till en effektivare platsförmedlingsverksamhet i syfte att förbättra förmedlingsresultatet för såväl arbetstagare som arbetsgivare. Jag vill säga att stora förhoppningar ställs på denna arbetsgrupp, och jag vill hoppas att den kan komma fram till verkliga resultat. En annan av våra motioner tar upp ett yrkande om att lagen om anställningsfrämjande åtgärder, den s.k. Åmanlagen, skall ändras i 5 § så, att det skall bli möjligt att anställa ungdomar under 25 år på prov under högst sex månader. Vi är medvetna om att en utredning arbetar med dessa frågor. Men vi tycker att det inte skulle vara svårt att redan nu genomföra den begränsade ändring vi föreslår. Det är ju ett känt förhållande att den naturliga inskolning i arbetslivet och den kännedom om arbetslivets villkor som ett provanställningsförfarande innebär har motverkats av lagstiftningen. Det har försvårat för ungdomar att få ett jobb, och jag anser att man med hänsyn till den höga arbetslösheten bland ungdom borde ha genomfört denna förändring utan att avvakta utredningen. Nu har utskottet inte velat gå den vägen, och då får motionen och mitt inlägg här ses som en påstötning på utredningen att snarast komma fram med godtagbara förslag. Ungdomssysselsättningen tas även upp i en annan av våra motioner, nr 1558. Det har ju visat sig att beredskapsarbeten för ungdom med 75 96 statsbidrag har blivit en bra utnyttjad och allmänt omtyckt form för att ge ungdom sysselsättning. Beredskapsarbetena har givit ungdomarna en bra kontakt med arbetslivet. Särskilt i de privata företagen har verksamheten slagit väl ut i det att över hälften kunnat få fortsatt anställning efter beredskapsperioden. I motionen har vi tagit upp en rad detaljer. Dels vill vi att åldersgränsen skall höjas, så att även ungdomar mellan 20 och 25 år skall kunna tas emot också i enskilda företag i likhet med vad som gäller för beredskapsarbeten i kommunerna. Jag förstår inte varför det skall vara denna skillnad. Behovet av sysselsättning är ju mycket stort även i åldrarna över 20 år. Det visar arbetsmarknadsstatistiken. Det kan t.ex. vara svårt för ungdomar som återkommer från sin första militärtjänst att komma in på arbetsmarknaden. Utskottet vill inte gå oss motionärer till mötes men hänvisar till att det efter särskild prövning finns möjlighet även för den äldre gruppen att kunna få beredskapsarbete. Jag tycker det skulle genomföras en ändring här, så att gränsen 25 år gäller generellt. Risken för att det skulle bli svårare för de yngre grupperna att få dylika arbeten vid en ändring enligt motionen har framhållits i den allmänna debatten. Jag menar att antalet beredskapsarbeten skulle komma att öka genom den här förändringen. Det skulle bli ökad efterfrågan från företagen, och ändringen skulle inte vara negativ för de yngre grupperna. Vi har också föreslagit att småföretagens och jordbrukets organisationer — vi tänker här närmast på LRF och SHIO-Familjeföretagen —skulle engageras i arbetet för att förmå företagen att ta emot fler ungdomar till beredskapsarbete eller annan anställning. Vi har den bestämda uppfattningen att om man kan skapa ökade och förbättrade kontakter mellan arbetsförmedlingarna och företagen, så har man mycket att vinna. Detta styrks på ett effektivt sätt av de försök med uppsökande verksamhet som arbetsförmedlingarna i vissa län har genomfört den senaste tiden. Överallt har man kunnat notera ökad anställningav ungdom efter dessa besök. Man har hos företagen fått bättre förståelse för arbetsförmedlingarnas uppgifter och arbetssituation, och kontakterna har betraktats som investeringar för bättre framtida samarbete, effektivare arbetsförmedling och fler anställningar. Vi tror därför att om man kan engagera företagens organisationer, så vinner man möjlighet till förbättrade resultat på ett billigt och bra sätt. Trepartiregeringen diskuterade dylika lösningar under hösten 1978, men tankarna hann aldrig komma till genomförande. Jag beklagar att regeringen nu inte velat lägga fram förslag i denna riktning och att inte heller utskottet funnit intresse av att ta upp frågan på allvar. Temat för de motioner som jag nu talat för har varit att öka sysselsättningen för framför allt ungdomen genom att bättre möta företagen och öka samarbetet, att engagera företagen och deras egna organisationer i samverkan för att lösa problemen. Jag tror att den vägen inte är utnyttjad till fullo. Det skulle ge goda resultat, om man gjorde ökade insatser här. Jag vill uttala förhoppningen att allt fler så småningom skall inse behovet av ökad kontakt mellan företagen och förmedlingsverksamheten och att detta skall leda till åtgärder i den riktning motionerna tar upp. Till sist vill jag endast omnämna att de motioner vi väckt med önskemål om att beredskapsarbeten i ökad utsträckning skall komma till användning i sysselsättningsskapande syfte inom jordoch skogsbruket har utskottet inte motsatt sig. Det finns inom detta område stora möjligheter till meningsfyllda arbetsuppgifter som hittills inte utnyttjats ordentligt. Det är i regel produktiva arbeten som innebär bättre ekonomi såväl för jordsom för skogsnäringen på längre sikt, liksom en bättre ekonomi för landet och en förbättrad beredskap. Jag finner det mycket angeläget att de regionala myndigheterna prövar en mer positiv inställning till denna form av beredskapsarbeten i fortsättningen. Herr talman! Jag vill yrka bifall till centerns reservationer till betänkandet och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman! Beträffande få frågor kan man peka på en så snabb och glädjande åsiktsförskjutning som då det gäller inställningen till det statliga presstödet. Den som studerar föreliggande betänkande från konstitutionsutskottet finner att samtliga partier godtar statsrådet Jan-Erik Wikströms proposition i dess huvuddrag. Inget parti föreslår mer än marginella ändringar, även om meningsskiljaktigheterna på några punkter är viktiga och ideologiskt betydelsefulla. Ta anslaget till produktionsbidragen för s.k. lågtäckningstidningar som exempel! Socialdemokraterna och centern föreslår en ökning med 4 milj.kr. i förhållande till propositionen — moderaterna anslår allt vad regeringen begär utom 13 milj.kr. Socialdemokraterna och centern har gått i bräschen för den här utvecklingen, men givetvis har den växande enigheten också uppstått genom ömsesidig påverkan under utredningsarbete och riksdagsbehandling när det gäller partiernas uppfattningar. Jag tycker att det har vuxit fram någonting som man skulle kunna kalla en svensk massmedieideologi.

I föreliggande betänkande bildar socialdemokraterna majoritet tillsammans med centern i samtliga avsnitt utom ett, nämligen det som gäller grunderna för statligt stöd till organisationstidskrifter. Till detta vill jag något återkomma senare. Men i övrigt vill jag — med tanke på att majoriteten har andra företrädare i denna debatt — uppehålla mig vid frågan om hur principiellt viktigt det är att hålla fast vid en selektiv utformning av presstödet. Att riksdagen gjort detta — med vissa avvikelser under den borgerliga trepartiregeringens tid — förklarar att stödet kunnat bli så effektivt, trots att.det endast svarar för omkring 5 96 av den samlade dagspressens nettointäkter. I det delbetänkande från dagspresskommittén som propositionen bygger på redovisades att dagspressens inkomster från tidningsoch annonsförsäljning år 1977 totalt uppgick till ca 3,3 miljarder kronor. Nu säger moderaterna i sin reservation att de eventuellt ökade insatser för presstöd jande ändamål som kan visa sig nödvändiga då dagspresskommittén slutfört sitt arbete bör koncentreras till generella och konkurrensneutrala åtgärder.

Jämförelsen görs från antagandet att ett stöd av det selektivas storlek, nämligen 5 96 av de totala intäkterna, har utgått generellt till alla tidningar i förhållande till deras omsättning. Exemplet är hämtat från dagspresskommitténs enkätmaterial. Det visar sig att i verkligheten gjorde de 15 lågtäckningstidningarna 1976 tillsammans en förlust på 3 milj.kr. Resultatet blev än sämre 1977: förlusten ökade till 9 milj.kr. De 15 högtäckningstidningarna hade det bättre ställt. År 1976 var deras sammanlagda överskott efter planenliga avskrivningar 20 milj.kr. Året därefter hade överskottet ökat till 34 milj.kr. Med ett generellt stödsystem skulle bilden radikalt ha förändrats.

Tidningsdöden hade då drabbat alla lågtäckningstidningar — högtäckningstidningarna hade slukat upp dem. Till Anders Björck vill jag säga: Lär av detta! Ett generellt stöd är inte konkurrensneutralt. Det förstärker marknadskrafterna och påskyndar koncentrationsprocessen. De ekonomiskt svaga tidningarnas problem kan inte lösas med generella medel. Jag skall ta upp några punkter i betänkandet. Beträffande organisationspresstödet är det inte överord att säga att stödet kom till i sista minuten. Som KU påpekade när vi införde stödet för två år sedan, så hade dessa tidskrifter då nått den gräns där det hotade att bli ekonomiskt omöjligt för många organisationer att fortsätta med sin tidskriftsutgivning. Den gräns där man med formatminskningar, enklare tryck och olika rationaliseringar kunde få ner kostnaderna var nådd. Och de ökningar av posttaxorna som aviserades kunde ha blivit dödsstöten för många av dessa tidskrifter. Det gäller nu för oss att bevaka att detta stöd inte urholkas av fortsatta kostnadsstegringar. Posttaxorna, priset på papper och även tryckningskostnadernas utveckling gör det nödvändigt med en kompenserande uppräkning av stödet. Det är tillfredsställande att vi lyckats få majoritet för att räkna upp stödet med 15 96. Därigenom förbättras inte förutsättningarna för denna tidskriftsutgivning, men vi undviker att svårigheterna återigen skall öka. Förslagen från utskottet innebär att riksdagen är beredd att fortsätta ta ett aktivt ansvar för mångfalden i debatten även på detta område. Men, herr talman, om uppräkningarna av stödbeloppen till organisationstidskrifterna är väl motiverade så gäller enligt min mening motsatsen beträffande skrivningen om ICA-Kuriren. När stödet till organisationstidskrifterna infördes gick vi från socialdemokratiskt håll emot att särskilda undantag skulle kunna gälla för tidskrifter som gjorde gällande att de skulle drabbas av försämrade konkurrensförutsättningar på grund av att folkrörelsepressen fick stöd. Vi kunde inte se att några sådana effekter rimligen skulle kunna uppstå. Och vi stödde oss inte bara på en god kännedom om folkrörelserna och arbetet inom dessa utan också på de bedömningar som gjordes av tidskriftsutredningen och i propositionen. Nu infördes ändå en sådan kompensationsregel, och den fick enligt vår mening en bra utformning. Om det mot förmodan skulle vara så att en organisationstidskrift är så lika till karaktär och innehåll jämfört med en kommersiell tidskrift att den senare får försämrade konkurrensförutsättningar, är det naturligtvis inte orimligt att den sistnämnda kan ges ett visst stöd. Regeln har också nu tillämpats av presstödsnämnden, och resultatet visar att vi hade rätt. Inte i något fall har nämnden funnit att det uppstått sådana effekter som befarades från vissa håll. Nämnden har alltså avslagit ansökningarna. Detta resultat har föranlett utskottsmajoriteten att begära att reglerna ändras. Det sägs klart ut i skrivningen att det är avslaget på ICA Kurirens ansökan som har föranlett missnöjet. Utskottet har inte tagit något intryck av de informationer man fått från fackpressens samarbetsorganisation, som pekat på att det — om man skall ge kompensatoriskt stöd — finns angelägnare exempel. Utskottets skrivning kommer så nära en Lex ICA Kuriren som man kan komma — den tidningen, men ingen annan, skall ha stöd. Presstödsnämnden har lagt ner ett omfattande arbete på att bedöma dessa ansökningar, och nämnden har funnit att någon sådan allvarlig konkurrenssnedvridning inte har uppstått som förordningen talar om. Den rimliga slutsatsen av detta måste bli att det saknas anledning att ge ett stöd i det aktuella fallet. Någon anledning att helt godtyckligt ändra bestämmelserna, så att en viss tidning erhåller stöd trots att det bevisats att den inte drabbats, har vi svårt att se. De upplagesiffror som tagits fram av utskottets kansli visar trots allt att ICA-Kuriren under det år som stödet utgått minskat i upplaga väsentligt mindre än den konsumentkooperativa tidningen Vi, som åberopas i utskottsmajoritetens skrivning. Herr talman! Om vi skall kunna bevara och bygga upp tidskriftsstödet så att det blir ett verkningsfullt stöd för den demokratiska debatten, måste vi liksom när det gäller presstödet arbeta med automatiskt verkande regler och en selektiv stödkonstruktion, så att de begränsade resurserna sätts in där de verkligen behövs. Utskottets skrivning på den här punkten är farlig inför framtiden. Trots vad majoriteten själv skriver tar man kanske nu ett första steg till att omvandla stödet till ett mer allmänt tidskriftsstöd, och på den punkten är vi överens med majoriteten om att för detta saknas presspolitisk grund. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 5 och i övrigt till utskottets hemställan i alla delar.

Herr talman! Föreliggande betänkande behandlar tre olika ting: dels stöd till dagspressen, dels stöd till publikationer på annat språk än svenska och dels stöd till organisationstidskrifter. Låt mig när det gäller stödet till dagspressen påpeka att dagspresskommittén befinner sig mitt uppe i sitt arbete. Större delen av dess utredningsuppdrag återstår. I ett sådant läge bör rimligen inte regering och riksdag göra andra förändringar än sådana som är absolut nödvändiga när det gäller det nuvarande presstödet. I annat fall föregriper man dagspresskommitténs arbete och dess möjligheter att göra en genomgripande översyn av det nuvarande presstödet begränsas. Utgångspunkten för det framtida presstödet måste vara att det är så utformat att det inte snedvrider konkurrensen, att inte pressens självständighet äventyras och att tidningarna inte blir beroende av statsmakternas välvilja. Detta leder till att presstödet i så stor utsträckning som möjligt måste vara av generell natur. Det får inte leda till att vi bara konserverar den presstruktur som vi har i dag och som vi i stort sett hade när det statliga presstödet infördes 1969. Det kan inte vara rimligt att förvandla våra tidningar till institutioner som i växande utsträckning finansieras med statligt stöd. Med en sådan utveckling riskerar vi att på sikt ta död på en fri, levande och kritisk press. Det är därför, herr talman, viktigt att det framtida presstödet utformas så att det främjar en förnyelse av den svenska pressen, och att också nya röster kan komma att höras. Ett ensidigt vaktslående om dagens presstruktur kan och får inte bli ett självändamål. Dagspresskommittén har i ett delbetänkande föreslagit att det sker en uppräkning av det selektiva produktionsstödet. Den moderate representanten i dagspresskommittén har reserverat sig emot detta, därför att härigenom förbrukas i stor utsträckning den ram för anslagshöjningar som ställts till kommitténs förfogande, och detta innan väsentliga delar av utredningsuppdraget har hunnit analyseras. Vi yrkar alltså avslag på den föreslagna höjningen av presstödet till 13,1 milj.kr. Det finns dock f. n. två kategorier tidningar som kan vara i behov av ett ökat stöd. Det är dels landsortstidningar på konkurrensorter med särskilt låg hushållstäckning, dvs. mindre än 20 96, dels den storstadstidning som är i det svåraste ekonomiska läget, nämligen Svenska Dagbladet. Tidningar av en sådan rikspresskaraktär har ju alldeles speciella problem, inte minst när det gäller en del av distributionskostnaderna. Däremot kan vi konstatera att övriga lågtäckningstidningar har en klart bättre ekonomi, och i vissa fall har de t.o.m. förbättrat sina konkurrenspositioner. Stödet till de två förstnämnda kategorierna kan man, herr talman, öka genom omfördelningar inom ramen för det nuvarande presstödet. Låt mig också i detta sammanhang peka på att det inte lämnats någon tidningsekonomisk motivering eller någon annan motivering för en höjning av stödet till fådagarstidningarna från 600 000 kr. till 750 000 kr. Vi moderater yrkar alltså avslag på detta Till herr Svensson vill jag säga att marknadskrafterna förvisso spelar en viktig roll i dessa sammanhang. Men detta är inte enbart någonting negativt. Eller låt mig vända på saken och säga: Det är i hög grad positivt att marknadskrafterna inte försvinner från tidningsmarknaden. Går man nämligen in för en stark styrning, för ett selektivt stöd, är jag övertygad om att man inte bara hindrar nödvändiga rationaliseringar utan också förnyelse och produktutveckling, vilket i sista hand naturligtvis missgynnar konsumenterna. På moderat håll har vi inte uteslutit selektiva stödåtgärder, men vi tycker att man i första hand bör använda sig av generella metoder. Det får naturligtvis inte bli så som det är i dag, nämligen att de selektiva metoderna med några få undantag gynnar den socialdemokratiska pressen. Det finns en generell stödåtgärd som är av stor vikt i detta sammanhang, nämligen avveckling av reklamskatten på annonser i dagspress, vilket vi krävt på moderat håll. Vi tycker att det är viktigt att det här fullföljs, och vi är övertygade om att det skulle innebära ett betydelsefullt stöd till pressen.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 Vad sedan gäller stödet till organisationstidskrifterna föreslås i propositionen inga förändringar att tala om. Stödet infördes så sent som 1977. Det räknades upp med 10 milj.kr. för att tillgodose det planerade behovet, men i motioner från centerpartiet föreslås en ökning av stödet med 10 96 och i motioner från socialdemokraterna en ökning med 20 96. Sinsemellan har man, herr talman — och det tycker jag är värt att notera — gjort upp i utskottet genom att ge och ta hälften var. Vips, av de 10 och 20 procenten har det blivit 15 96. Det skulle vara mycket intressant, herr talman, att få höra en saklig och välgrundad motivering till att plötsligt 15 96 är den riktiga avvägningen i detta sammanhang. Jag väntar med stor iver på en motivering på den punkten från de socialdemokratiska och centerpartistiska ledamöterna i utskottet. Den här höjningen är nämligen litet förvånande. När vi införde stödet till organisationstidskrifterna var vi medvetna om att det förelåg behov av en översyn efter några år, och utskottet framhöll att presstödsnämnden skulle hålla ögonen på detta. När tillräckliga erfarenheter förelåg skulle regeringen se till att en översyn kom till stånd. Att nu göra en höjning av det slag som centern och socialdemokraterna har enat sig om i utskottet luktar överbudspolitik och är illa anpassat till strävandena att i nuvarande statsfinansiella läge hålla kostnaderna nere. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen 3. Låt mig sedan beträffande stödet till tidningar på andra språk än svenska bara säga att vi från moderat håll tycker att de regler som finns i dag och den ändring som propositionen föreslår är ändamålsenliga. Propositionen föreslår en fördubbling av det rörliga bidraget till medlemstidskrifterna. Detta får i dagens kärva ekonomiska läge anses vara nog, och vi kan inte ansluta oss till den uppräkning med 525 000 kr. som våra mera spendersamma vänner inom centern och socialdemokratin föreslår i förhållande till propositionen. Jag yrkar därför bifall till reservationen 4. Herr talman! Får jag till sist säga att det finns anledning för kammaren och för presstödsnämnden att notera den skrivning som i år görs beträffande stöd till ICA-Kuriren. Det är minst sagt anmärkningsvärt att presstödsnämnden, trots riksdagens klara uttalande när stödet till organisationstidskrifterna infördes, har underlåtit att ge ICA-Kuriren det stöd som riksdagen då otvetydigt uttalade sig för. Det är inte så, herr talman, som herr Svensson i Eskilstuna vill göra gällande. Han sade att vi menar att ”den tidningen och ingen annan skall ha stöd”. Det är precis tvärtom. Det är alla de andra tidningarna inom gruppen konsumentfackpress som får stöd, och ICA Kuriren är den enda tidning i denna grupp som inte får stöd. Det är naturligtvis oacceptabelt. Nu klargör utskottet ånyo sin inställning i ordalag som inte kan och inte får missförstås. Skulle ICA-Kuriren ännu en gång bli utan det stöd som utgår till andra tidningar i samma kategori, så är det att betrakta som en skandal och bör åtgärdas som en sådan.

Herr talman! Jag kan inte delta i debatten när det gäller alla delar av Anders Björcks anförande. Men jag lade märke till att han tyckte att det var positivt att släppa fram marknadskrafterna. Det kan omskrivas så, att det var positivt att tillåta den omfattande tidningsdöd som härjade före presstödets införande. Jag tycker tvärtom att det ändå måste vara en vinning för demokratin att vi nu har funnit ett selektivt stöd, som har kunnat rädda de röster i tidningskören som nu finns kvar och därigenom kunnat skapa en viss mångfald i debatten. I mitt förra anförande sade jag — och jag upprepar det — att ett generellt stöd inte är konkurrensneutralt. Det förstärker marknadskrafterna och påskyndar koncentrationsprocessen. Man kan då inte lösa de ekonomiskt svaga tidningarnas problem. Jag pekade på de konsekvenser som hade följt av en övergång från ett selektivt till ett generellt stödsystem under åren 1976 och 1977. Det hade inneburit att högtäckningstidningarna helt enkelt tagit över marknaderna från lågtäckningstidningarna. Och det är kanske inte förvånande att en rad ledarskribenter i mycket solida och lönsamma tidningsföretag vill dra ned det selektiva presstödet — ja, helst ta bort det helt — och i stället öka det generella stödet. Det skulle ju klart gynna deras företag. Men, Anders Björck, ett sådant stödsystem kan inte demokratiskt motiveras, eftersom det i stället för att skapa mångfald gör tidningskören alltmer fattig på röster från olika åsiktsläger och över huvud taget tenderar att skapa en redaktionellt likformig tidningsstruktur. Beträffande organisationspressen sker det ingen annan förändring än att stödet räknas upp, så att det inte urholkas och så att organisationstidskrifterna inte får försämrade möjligheter att verka. Dessa tidningar har en viktig funktion när det gäller att skapa kommunikation mellan och inom grupper i det svenska samhället.
Herr talman! Jag sade i mitt föregående anförande att marknadskrafterna spelar en positiv roll i det här sammanhanget. Det har lett till, herr talman, att vi har fått en förbättring under en följd av år när det gäller utformningen av våra tidningar. Konkurrensen har inneburit att man har tvingats bjuda till. Nu är herr Svenssons tal om att man inte skall släppa loss marknadskrafterna relativt nytt för att komma från honom och hans parti. Det var faktiskt så att marknadskrafterna när de verkligen härjade fritt — om jag nu får använda herr Svenssons vokabulär — ledde till nedläggning av en lång rad moderata tidningar under 1950 och 1960-talen. Då hördes andra tongångar från de socialdemokratiska presspolitikerna. Vi har tagit de smällarna och har i dag en modern, slagkraftig och ekonomiskt sund moderat press.

Det är väl vidare, herr talman, att ta till att säga att det vore odemokratiskt att inte tillämpa den aktuella formen av presstöd, som herr Svensson sade. Vi hör ofta sägas att monopol existerar på en lång rad orter där det finns en stark borgerlig press. Men det underliga är att herr Svensson och hans partivänner inte är särskilt konsekventa. Ni försvarar av hjärtans lust monopol när ni själva har eller kan kontrollera dem. Ni är inte det minsta emot monopol när det gäller radio och TV eller de nya elektroniska medierna. De monopolen vill ni slå vakt om och befästa. Men när det gäller andra medier, där ni inte ligger lika bra till, är ni vips framme och talar om en orimlig monopolsituation. Litet konsekvens, herr talman, tycker jag nog ändå att det får finnas i den socialdemokratiska mediepolitiken.
Herr talman! Det är verkligen en förvånande argumentering som Anders Björck i dag presterar. Han säger att det läge som förelåg före presstödets införande och som innebar att marknadskrafterna fick verka var idealiskt. Då fick man en bra, uthållig och stark press, inte minst på moderat håll. I Sörmland, där jag är verksam, finns det över huvud taget inte någon moderat tidning kvar. Är det något positivt? Jag skulle förmoda att man även på många andra håll har fått en motsvarande utveckling. Det kan väl ändå inte vara positivt med en utveckling som slår ihjäl tidningar. Det måste väl ändå vara negativt. Om nu Anders Björck skulle vara riktigt konsekvent, skulle han väl också tycka att det vore positivt, om man berövade Svenska Dagbladet de över 30 milj.kr. i presstöd som f. n. utgår till den tidningen och som man i dag vill öka på genom att överflytta bidrag som går till två andra tidningar inom storstadspressen med en svag ekonomi, nämligen Skånska Dagbladet och Arbetet. Det är ju innebörden i moderaternas argumentation. Jag tycker att det är värdefullt med en mångsidig debatt, och jag skulle gärna se att vi hade fler moderattidningar i landet än vi i dag har. Jag slår faktiskt vakt om Svenska Dagbladet. Anders Björck borde tänka på konsekvensen av sitt resonemang — och det kommer han faktiskt att göra när han voterar. Han måste då ta hänsyn till att man måste möta marknadskrafterna med ett selektivt presstöd. Men det är hans framtida ideologi på detta område som är så hotande och så farlig.
Herr talman! Jag har aldrig sagt att den situation som vi hade på 1950 och 1960-talen var idealisk — jag har aldrig fört en sådan argumentation — därvidlag faller Olle Svenssons resonemang platt till marken. Jag konstaterade bara att vi då hade en annan situation i landet som ledde till att en del av den press som är mig närstående — vi i moderata samlingspartiet har ingen partipress i den mening som socialdemokraterna har — slogs ut. Då hördes inte dessa röster om hjälp från herr Svenssons parti. Ni började tala om presstöd först när den egna partipressen började drabbas. Jag konstaterade också — och det står jag för — att en del av de nedläggningar av mig närstående press som då ägde rum har haft den konsekvensen att de tidningar som har blivit kvar har visat sig ha en bra förmåga att överleva. Anledningen till detta är att det har skett en kraftsamling för att göra bra tidningar i en rad områden. Vi har inte, eftersom vi inte har en styrd partipress, den ambitionen som herr Svenssons press har — att ha tidningar i stort sett överallt, även om det inte kan betraktas som ekonomiskt rimligt. Vi värjer oss för tanken att skicka notan till skattebetalarna. Det är emellertid på det sättet, vilket jag underströk i mitt första anförande, att vi kan tänka oss vissa selektiva åtgärder. Det har vi aldrig förnekat. Även jag slår vakt om Svenska Dagbladet. Jag sade i mitt första anförande att det finns speciella problem för en tidning som är så riksspridd som just Svenska Dagbladet. Att jämföra Svenska Dagbladets riksspridning med Skånska Dagbladets är ju rent nonsens. Det vet herr Svensson, som har goda kunskaper på detta område, mycket väl. Det är skillnader i upplaga, spridning och utgivningsort.

Herr talman! Som framhållits av tidigare talare är presstödsfrågorna föremål för utredning av dagspresskommittén. Jag tänker därför i likhet med tidigare talare inte djupare gå in på några principiella synpunkter på dessa frågor utan avvaktar utredningen. Jag kan konstatera att det i tre fall vad gäller den aktuella propositionen har fallit centerpartisterna och socialdemokraterna på läppen att öka på anslagen. Det skulle kunna tänkas bero på en mycket snål proposition, som inte ger mer pengar till pressen. Men ett sådant intryck är, herr talman, fullständigt felaktigt. Tvärtom får presstödet i den aktuella propositionen mer än många andra sektorer. Där föreslås starka uppräkningar av t.ex. produktionsbidragen för fådagarstidningar, som skulle höjas från 600 000 till 750 000. För en rikstidning skulle bidraget höjas från 900 000 till 1 500 000. Jag kan fortsätta med en lång uppräkning av rena förstärkningar av stödet. Propositionen i denna del bygger helt och hållet på ett delbetänkande av dagspresskommittén, där bara en ledamot har reserverat sig, nämligen den moderate. I denna parlamentariskt tillsatta kommitté ansåg alltså även centerpartister och socialdemokrater att detta förslag var rimligt, men när betänkandet kom till utskottet skulle man helt plötsligt öka utgifterna med 4 milj.kr. Stödet till organisationstidskrifter föreslås i propositionen öka med 10 milj.kr., eller från 40 till 50 milj.kr. När stödet infördes 1977 dimensionerades det inför de väntade stora kostnadshöjningarna som en följd av kostnadsökningar i postdistributionen, men på centeroch moderathåll låtsas man som om det inte vore fallet. Det finns ytterligare en aspekt här, och det är de gällande momsreglerna. Samma tidningar som nu får organisationstidskriftsstöd är också befriade från moms. Att detta på allvar kan misstänkas medföra en allvarlig konkurrenssnedvridning i deras förhållande till andra tidskrifter på samma område struntar man i. Jag anser att det kan vara lämpligt att först se över vad den totala effekten kan bli innan man ohämmat bara plussar på med mera pengar. Som Anders Björck sade: Vad är det som gör att just 15 96 är det ideala? Från början hade man tydligen litet olika synpunkter på det hela. När det gäller tidningar på främmande språk innebär propositionen vidare en fördubbling av det rörliga beloppet för medlemstidskrifter, nämligen från 90 öre till 1:50 kr. Även här ökar centern och moderaterna med glatt mod anslagen. I början av den här månaden när vi diskuterade ett annat finansutskottsbetänkande uttalade sig en majoritet här i riksdagen för att vi skulle vara mycket restriktiva med nya utgifter. Även centerpartiet var med i den majoriteten, och såvitt mig är bekant röstade även det partiets representanter i konstitutionsutskottet för finansutskottets betänkande i denna del. Det är beklagligt att de när de kommit till pressfrågorna inte har orkat hålla sig till vad de själva tyckte tidigare. Jag såg i går eller i förrgår i en tidning att Olof Palme hade varit ute och jag höll på att säga som vanligt — gjort sig lustig och beskärmat sig över det stora budgetunderskottet. Tala om hyckleri och dubbelmoral! Om en liten stund — det är jag övertygad om - kommer Olof Palme att sitta här och rösta för ytterligare förstoring av budgetunderskottet, detta utan att på något sätt ha velat anvisa nya inkomster. Herr talman! Att bara lägga på mera pengar därför att det är trevligt är ju väldigt lätt, eftersom det finns gott om angelägna områden att ge ut mer pengar på, men det är betydligt svårare att vara restriktiv och försöka hålla igen utgiftsökningarna.

Herr talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer som mitt namn finns

Herr talman! Det finns en fråga som alltid tränger sig på när vi här i kammaren diskuterar presstödet: Tänk om vi inte haft något presstöd — hur skulle tidningsstrukturen då ha sett ut här i landet? Det är ganska lätt att räkna ut det. Under en 20-årsperiod från 1950 fram till 1971, då produktionsbidraget infördes, försvann ett 70-tal tidningsorgan. Det betyder att tidningsdöden skördade tre å fyra offer varje år. Tendensen var entydig, och jag vågar påstå: Utan presstöd hade ytterligare 30 tidningar försvunnit under 1970-talet. Jag tycker faktiskt att en del av debattörerna borde tänka sig för innan de i dag talar om ansvarslös miljonrullning. Men presstödet kom, och nu vet vi ju att antalet dagstidningar inte minskar längre. Det är därmed inte sagt att vi har nått någon form av idealtillstånd. Vi skall inte heller räkna med att vi får tillbaka gamla tider, då man kunde välja mellan två till tre lokaltidningar på samma utgivningsort. I dag är väl Luleå den enda landsortsstad där det fortfarande utkommer tre ortstidningar med daglig utgivning. Jag tror inte att det blir flera. Alltnog: Produktionsbidraget, den selektiva delen av presstödet, har gjort nytta hittills. Jag vill då också notera att produktionsbidraget, som rönte ganska stor kritik när det kom, har visat sig fungera mycket bra under de åtta år som gått. Själva stödets teknik har förfinats, men huvudprinciperna är oförändrade och hållbara. I dag studeras konstruktionen av det svenska presstödet med stort intresse av företrädare för andra länder. Tidningsdöd är som bekant ett internationellt problem. Inte heller har farhågorna att presstödet skulle göra tidningarna mera tandlösa såsom granskare av regering och överhet besannats. Regeringen — vilken kulör den än har — får veta vad dess frid tillhörer även från tidningar med presstöd, kanske mest från dessa t.o.m. Allt detta har också lett till att enigheten i riksdagsbehandlingen av presstödsfrågorna har ökat. När jag bläddrade igenom konstitutionsutskottets betänkande 1975/76 beträffande presstödet hittade jag inte mindre än 19 reservationer. I årets betänkande finns bara fem reservationer. Uppgiften att som representant för utskottsmajoriteten kommentera dessa reservationer blir då inte så omfattande. Utskottet har också i år behandlat stödet till organisationstidskrifterna i anslutning till presstödet. Redan i fjol stod det klart att det då nyinrättade stödet till organisationstidskrifterna var på väg att urholkas dels genom den höjda posttaxan, dels genom den allmänna prisstegringen. Utskottet ville då inte föreslå ändringar i bestämmelser som ännu inte hunnit tillämpas. I år föreligger erfarenheterna av stödets verkan, och till skillnad från vad som anförs i reservationen 3 anser utskottsmajoriteten att en uppräkning med ca 15 96 är befogad. Tidningar på andra språk än svenska kan då inte uteslutas från uppräkning. Här kräver Anders Björck och Torkel Lindahl en utförlig motivering för dessa 15 26. Låt mig säga: Var så goda och motivera att ett oförändrat bidrag är en riktig avvägning i en tid när detta stöd bevisligen har urholkats! Den socialdemokratiska reservationen på s. 24 och 25 i utskottsbetänkandet tar upp ett problem som utskottet brottats med flera gånger under de senaste åren. Det gäller ICA-Kurirens möjligheter att erhålla tidskriftsstöd. Frågan var ju aktuell redan när tidskriftsstödet infördes. Utskottet noterade då att ICA-Kuriren befann sig i direkt konkurrenssituation med vissa stödberättigade tidskrifter och ansåg en undantagsregel vara befogad. Det blev också riksdagens beslut. Jag vill understryka, att den av regeringen utfärdade författningen, liksom presstödsnämndens tolkning, var helt korrekt så som riksdagsbeslutet var formulerat. Jag tänker här på formuleringen ”allvarlig snedvridning av konkurrensförhållandena”. Utskottet föreslår nu en något mindre restriktiv formulering. Men — och det är viktigt att slå fast — det är fortfarande inte fråga om att införa något allmänt tidskriftsstöd, utskottet pekar endast på ett klart avgränsat fall. Beträffande frågan om det egentliga presstödet är det värdefullt att notera enigheten i utskottet om behovet av att förbättra situationen för dagspress med särskilt låg hushållstäckning, dvs. de tidningar som ligger under 20 96 i hushållstäckning. Men efter denna princip tar enigheten slut. Moderaterna vill tydligen inte ta den fulla konsekvensen av principen stöd till den svage. Man tar gladeligen emot ett ökat stöd till det moderata Svenska Dagbladet men vill inte ge samma stöd till det socialdemokratiska Arbetet eller det centerpartistiska Skånska Dagbladet, trots att alla tre sitter i samma båt. Man kan bara tänka sig att ta ifrån stödberättigade tidningar pengar för att sedan lägga dem på exempelvis Svenska Dagbladet. Är det månne så att moderaterna innerst inne inte vill acceptera presstödsidén? Det kanske finns fog för den misstanken. Låt oss titta på moderatmotionen 1978/79:1108, där det står: ”Tidningsutgivning bör enligt moderat mening betraktas som vanlig näringsverksamhet, där marknadsstyrning eftersträvas inom de gränser som anges av kravet på mångfald i tidningsutbudet.” Låt oss få höra en exemplifiering av vad som i moderat tappning är kravet på mångfald i tidningsutbudet. Vilka av de tidningar som har presstöd i dag kan stampas ut med bibehållen mångfald? Moderaterna gillar heller inte produktionsbidraget till fådagarstidningar. Varför? Det bidraget är ju varken dyrbart för statskassan eller principfarligt. Det rör sig här om tidningar med mindre än 20 96 i hushållstäckning, och själva bidragsbeloppet för en endagstidning är bara ca en sjättedel av sexdagarstidningens bidragsbelopp i samma hushållstäckningsklass. 1 reservation nr 1 av herr Björck och herr Schött anges en färdriktning för presstödet som inte kan vara realistisk. I stället för det nuvarande selektiva presstödet talar man om ett presstöd utformat efter generella riktlinjer. Presstödet skall koncentreras till generella och konkurrensneutrala åtgärder, sägs det. Vidare skall annonsskatten slopas. Hur kommer ett presstöd att verka utifrån sådana premisser? Generellt stöd innebär ju stöd både till högtäckningsoch lågtäckningstidningar — eller hur? Olle Svensson var inne på samma problem i sitt inlägg. Vidare gäller att dagens produktionsstöd är konstruerat med tanke på att annonsskatten finns kvar. Avvecklas annonsskatten så ändras konkurrenssituationen till förmån för den annonsstarka tidningen. Lågtäckningstidningen måste i det läget begära ökat stöd för att klara sig kvar. Och slutligen: avvecklas annonsskatten, så minskas statens inkomster. Resultatet blir förödande för statskassan — minskade inkomster och ökade utgifter. Vad tjänar en sådan omläggning till? Det förvånar mig att Torkel Lindahl på den här punkten instämde i Anders Björcks resonemang. Jag vill påstå att den moderata vägen inte är framkomlig om man vill bevara den nuvarande presstrukturen. Och bakom den målsättningen står annars en stor majoritet. Men oavsett om vi tillhör majoriteten eller minoriteten så måste blickarna riktas mot den framtida presstödspolitiken. Dagspressens problem kan inte lösas enbart genom presstöd. Det skulle statskassan inte klara. Men vi behöver få mera långsiktiga regler för det stöd som utgår. Hittills har det blivit alltför mycket av brandkårsutryckningar, när nödlidande tidningar drabbats av oväntade kostnadshöjningar. Bättre vore ett indexreglerat presstöd. Då kan samhället också ställa krav på god långtidsplanering hos dagspressföretagen. Jag noterar med tillfredsställelse utskottets anslutning till centermotionen om utredning av indexreglerat presstöd. Distributionsfrågorna har också tagits upp. De är viktiga, men det gäller inte bara Stockholmspressens möjligheter att transportera sina tidningar till landsorten, det gäller också landsortspressens möjligheter att transportera sina tidningar till Stockholm. Låt mig också peka på ett problem för landsortstidningarna inom det egna spridningsområdet. Tänk på vad det kostar att transportera Luleåtidningarna längst upp till malmfälten! Det finns också saker som tidningarna kan ordna själva. I flera fall kunde tidningarnas ekonomi förbättras, om man tog ut ett högre abonnentpris. Det skall riksdagen förstås inte lägga sig i. Men det finns ute i landet flera ”lågprisöar” som håller onormalt låga abonnentpriser till bekymmer för konkurrenterna. Allra sist är det ju upp till den enskilde tidningskonsumenten själv att avgöra var gränsen går för vad dagstidningen är värd. Vem vet om morgondagens tidningskonsument nödvändigtvis vill ha tillgång till sjudagarstidningar att välja mellan och betala priset för det? Nya media tränger sig på, och jag tycker att även periodiciteten borde kunna diskuteras mera förutsättningslöst. Men den delen av debatten behöver vi inte slutföra i dag; den ligger ju hos utredningen.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
Herr talman! Herr Nordin sade i sitt anförande att han hade en känsla av att moderaterna innerst inne inte var särskilt förtjusta i presstöd. Ja, det är inte så illa uträknat, herr Nordin. Vår entusiasm är måttlig — så långt är det alldeles rätt. Det trodde jag var alldeles klart vid det här laget. Men vi har accepterat att det trots allt behövs ett stöd för att lösa en del problem, och det står klart utsagt i vårt partimotion i år, nr 1108. Första meningen i det avsnitt som behandlar statligt presstöd lyder sålunda: ”Det råder enighet om att behov föreligger av ekonomiskt stöd från staten till pressen.” Konstigare än så är det inte! Vi accepterar ett stöd. Vi är inte särskilt förtjusta i att ett sådant stöd behövs och att det konstrueras på det sätt som nu är fallet. Jag frågade varför det blev 15 96, när centern föreslog 10 96 och socialdemokraterna 20 26. Nu försöker herr Nordin turnera frågan och undrar varför det skall vara just så som det är nu. Ja, det beror ju på att det fanns ett förslag som bereddes i vederbörlig ordning med vederbörliga motiveringar. Bevisbördan ligger väl hos dem som vill ändra det hela. Det kanske fanns motiveringar, herr Nordin, för 10 96, och det kanske fanns motiveringar för 20 26, men vad det finns för motiveringar för just 15 96 — utöver att 15 96 råkar ligga mitt emellan centerns och socialdemokraternas förslag — har jag ånnu inte fått något besked om. Sedan frågas det så här: Är ni inte inom moderata samlingspartiet medvetna om Svenska Dagbladets problem? Jo, visst är vi det. Jag har också redogjort för varför jag anser att Svenska Dagbladet och övrig storstadspress har en mycket besvärlig situation och en särställning. Vi är beredda att lösa dessa problem genom en omfördelning inom det nuvarande presstödets ram. Det framgår klart av den partimotion som vi har väckt och av våra reservationer i det här ärendet. Vidare frågas det: Vilka tidningar vill Anders Björck och moderaterna stampa ut? Vi vill självfallet inte stampa ut någon speciell tidning. Utvecklingen kan komma att leda till strukturförändringar, men det vet vi inte mycket om i dag. Jag måste ställa mig frågan: Vad är det som säger att just de tidningar som lever i dag skall leva för all framtid? Vad är det som säger att just den struktur som vi råkar ha i mars 1979 är den från rikets och läsarnaskonsumenternas synpunkt enda riktiga och rimliga? Kom med en motivering till det! Det är ju en ren sinkadus att det blir på det här sättet, att vi bevarar en presstruktur som råkar finnas just nu. Allra sist: Herr Nordin sade att tar vi bort annonsskatten blir det ”förödande för statskassan”. Jag tror att herr budgetoch ekonomiministern skulle le om han hörde det. Det spelar ingen större roll för statskassan om vi tar bort annonsskatten; den betyder väldigt litet. Däremot spelar den en mycket stor roll för våra tidningar.
Herr talman! Jag noterar att socialdemokrater och centerpartister är överens på de flesta punkter och att det innebär att vi får en förbättring av presstödet även i år. Jag är också glad över att även de andra partierna är med på det till många delar. Men vi är oeniga med centern på en punkt, och det är i frågan om ICA-Kuriren. För två år sedan beslöts det att tidningar som inte är stödberättigade men som drabbas av allvarligt försämrade konkurrensförutsättningar därför att en organisationstidning med likartat innehåll fått stöd skulle kunna få en viss kompensation. Presstödsutredningen undersökte sedan läget och fann att ICA-Kuriren inte har drabbats av några sådana svårigheter. Nu heter det i utskottets uttalande att tidningen genom sin karaktär av organ för en sammanslutning av närmast kooperativ natur konkurrerar med den konsumentkooperativa tidningen Vi. Men under det första året med det här stödet har Vi:s upplaga minskat tre gånger så mycket som ICA Kurirens! Att folkpartisterna och moderaterna ställer upp kan jag kanske förstå, men jag tycker att centern med sin anknytning till jordbrukskooperationen borde veta bättre. Det gäller inte så mycket pengar, men beslutet är olyckligt eftersom det hotar att öppna dörren för en hel mängd andra tidskrifter som det saknas presspolitisk grund att ge ett statligt stöd. Jag beklagar att centern i den här frågan följt den linjen, så att socialdemokraterna här varit tvingade att avge en reservation.

Herr talman! Här är det fråga om några ganska flagranta fall av överbud. Sven-Erik Nordin försöker för att dölja detta sprida ut dimridåer. Han undrar vilket motivet är för att inte öka bidraget till organisationstidskrifter mer än vad som anges i propositionen. Om herr Nordin hade bekvämat sig med att läsa reservationen eller lyssna på vad jag sade i mitt första inlägg hade han vetat det. Vidare fick jag höra att jag helt plötsligt i princip hade anslutit mig till Anders Björcks resonemang i presstödsfrågan. Varifrån kom det? Jag har inte anslutit mig till någon. Jag började mitt första anförande med att säga att jag inte tänkte gå in på principfrågan utan vänta med det till ett lämpligare tillfälle, när vi ändå har utredningar som håller på med det. Nej, här är det bara fråga om att dölja sina överbud, som man inte kan motivera på annat sätt än med att man tycker att det är bra. Visa något underlag för det! Olle Svensson har helt rätt när han säger att centern och socialdemokra terna är överens i det mesta. Det instämmer jag i. När det gäller ansvarslös överbudspolitik är de fullständigt överens.
Herr talman! Jag tror att jag har sagt det förut, och jag kan säga det en gång till: Om det vore så att tidningar kunde leva på vackra ord, så skulle de leva i lyx och överflöd på de vackra ord som både Torkel Lindahl och Anders Björck har öst över pressen under tidigare debatter och även i dagens debatt; de har talat om värdet av en fri press, osv. Men tidningar lever inte på vackra ord. Dagspressen behöver intäkter för att klara sina utgifter. Det är numera inte bara i vårt land vanligt att man med statliga medel försöker vidmakthålla en viss tidningsstruktur. Det innebär inte att den absolut måste ha dagens storlek. Vi vet att tidningar trots produktionsbidraget har lagts ned under 1970-talet. Men vi vet också att nya tidningar har kunnat startas tack vare vårt bidragssystem. Det har visserligen inte varit tidningar som kommit ut sex eller sju dagar i veckan, utan man har fått nöja sig med tidningar som kommit ut en gång per vecka, men de har varit ett värdefullt komplement när det gällt att göra presskören mer fyllig. Jag vill åter understryka att det inte är fråga om att införa något allmänt tidskriftsstöd, Olle Svensson. Jag tror att vi, om vi är ense om det, nog också skall kunna hantera det alldeles speciella problem som ICA-Kuriren utgör i sammanhanget. Tiden tillåter inte att jag kommenterar allt vad Torkel Lindahl har sagt. Jag skall i stället beröra det alldeles fantastiska uttalandet från Anders Björck, att annonsskatten inte skulle ha något värde som en intäkt till statskassan, att det var fråga om smulor. Man skulle alltså utan vidare kunna avstå från 195 milj.kr. Ger inte det, herr talman, i blixtbelysning ett klart besked om hur olika man ser på saker och ting när pengar och pengars värde kommer på tal? 195 milj.kr. är tydligen ingenting i ett visst sammanhang, medan 14 milj.kr. är ett jättestort belopp i ett annat sammanhang. Det går, herr talman, inte ihop.
Herr talman! Sven-Erik Nordins senaste inlägg gav ett intryck av att jag över huvud taget skulle vara emot att det gavs mer pengar till pressen. Nej, så är det inte, och det vet Sven-Erik Nordin mycket väl. Jag föreslår att propositionsförslaget skall bifallas. Det förslaget innebär i sin tur inte något annat än ett tillstyrkande av vad dagspresskommittén har föreslagit. Även där var man i stort sett enhällig. Den ende som hade avvikande mening var den moderate ledamoten. Centerpartisterna och socialdemokraterna ställde sig bakom förslaget. Men när det kommer till riksdagen, då duger det tydligen inte längre. Då skall pengar plussas på utan att man egentligen kan ange något skäl till det. Vad är det annat än en typisk överbudspolitik, Sven-Erik Nordin?
Herr talman! Orsaken till att jag talade om annonsskatten var det helt fantastiska uttalandet från herr Nordin, när han sade: ”Tar man bort annonsskatten blir det förödande för statskassan.” Dessa 195 milj.kr., herr talman, skulle alltså bli förödande för statskassan. Så är det nu inte. 195 milj.kr. är sett ur statskassans synpunkt en liten summa. Herr Nordin är säkert medveten om att vår budget i dag omsluter en bra bit på andra sidan strecket om 100 miljarder kronor.
Herr talman! Anders Björck lyssnade dåligt på vad jag sade. Jag satte den uppräkning som utskottet föreslår när det gäller presstödet i relation till vad 195 milj.kr. innebär, och då är det inte fråga om några smulor. Jag trodde faktiskt att Torkel Lindahl hade suttit med i statliga utredningar och därför borde ha kunnat erinra sig att utredningar baserar sina ståndpunkter på förefintligt material och utifrån rådande situation. Det gjorde dagspresskommittén. Sedan gick en tid — i detta fall ett halvår. Under den tiden framkom nya omständigheter när det gäller situationen för vissa morgontidningar, som gav klart vittnesbörd om att dagspresskommittén inte hade tillräckligt gott underlag för att bedöma den nuvarande situationen. Utifrån detta faktum har centern väckt motioner om en uppräkning av stödet till Skånska Dagbladet och Arbetet. Jag förmodar att exakt samma kunskap lyser igenom i den socialdemokratiska motionen på samma punkt. Märkvärdigare än så är det inte.

Herr talman! Det förhållandevis stora underskottet i nästa års budget — ungefär 45 000 milj.kr. — har föranlett mycken debatt och en hel del kritik från de olika oppositionspartierna. Bl. a. med anledning härav framhöll finansutskottet i sitt av riksdagen den 28 februari i år godkända betänkande: ”Även finansutskottet vill starkt understryka vikten av att samtliga utskott vid sin beredning av budgetens olika delar intar en mycket restriktiv hållning.

Under riksdagsbehandlingen måste därför en lika restriktiv hållning intas till förslag som innebär att man i och för sig undviker utgiftsökningar för 1979/80 men som medför utgifter längre fram. Några uttalanden, som binder regeringen inför budgetarbeten avseende kommande budgetår, bör heller inte göras.” Detta är vad finansutskottet och riksdagen har sagt. I det betänkande från konstitutionsutskottet som vi nu behandlar — mindre än en månad efter det riksdagen fattade detta beslut — föreslås, utöver budgetpropositionen, en kraftig ökning av stödet både till dagspressen och till organisationstidskrifter, 4 miljoner till dagspressen och 7,5 miljoner till organisationstidskrifter. Då skall man ha i minnet att det redan i budgeten föreslogs en betydande ökning, större än för flertalet andra anslagsposter i budgeten. I konstitutionsutskottets betänkande finns inte en stavelse om hur detta extra påslag skall finansieras. Jag måste därför fråga utskottsmajoritetens talesman herr Nordin: Hur har man tänkt sig att detta skall betalas i den budget vi nu diskuterar och för kommande budgetår? Har konstitutionsutskottet alls övervägt den frågan? Varför har man i så fall inte redovisat sina överväganden i betänkandet? Jag skulle möjligen kunna förstå utskottet, om man ansett sig tvingad att framlägga ett finansiellt överbud på ett påtagligt angeläget område eller för en hårt drabbad grupp — sjuka eller handikappade t.ex. Men så är ju inte fallet här. Det är i första hand partioch organisationspressen som ges ännu mer stöd, och det blir i sin tur ett indirekt stöd åt den egna opinionsbildningen. Om denna kohandel i eget intresse mellan socialdemokraterna och centern kan mycket sägas. Ansvarsfull är den i varje fall inte.

Herr talman! Det var intressant att lyssna till finansutskottets ordförande, som med sitt inlägg ville ge en pekpinne till ett av riksdagens utskott. Han menar att vi inte är tillräckligt ansvarsfulla, kanske inte heller tillräckligt vördnadsfulla mot den sittande minoritetsregeringen. Men den kritik som Björn Molin riktar mot oss borde han i första hand rikta till sin egen partiledare. Vi fick för en tid sedan läsa i dagspressen att statsministern lovat ett antal chefredaktörer borttagande av annonsskatten. Det var naturligtvis ett ljuvligt och glatt budskap för vederbörande, litet grand av ett evangelium. Björn Molin skall inte vara förvånad över att sådana löften väcker undran och tveksamhet i utskottsarbetet. Dels aviseras en minskning av statens utgifter i ett läge när vi har ett stort budgetunderskott, dels åstadkommer man en psykologisk situation där det är naturligt att en del utskott frågar sig var egentligen gränserna skall gå. Nu har vi inte i konstitutionsutskottet varit ansvarslösa för den sakens skull. Vad utskottet föreslår är en uppräkning som är nödvändig för att hålla vid liv den tidningsstruktur vi nu har, i avvaktan på en framtida och kanske mera permanent lösning av hur presstödet skall se ut. Jag vill allvarligt uppmana Björn Molin att i fortsättningen göra klart för sig att här står vi från oppositionspartierna inte precis och bugar för allt vad regeringen lägger fram. Vi förbehåller oss faktiskt rätten att göra vår egen prövning i frågorna och lägga fram förslag på de punkter där vi anser detta vara värdefullt.

Herr talman! Jag kan givetvis förstå att Björn Molin som ordförande i finansutskottet kan vara missnöjd över att vi i konstitutionsutskottet försvagar budgeten genom att ta vårt ansvar för opinionsbildningen. Så lättsinnigt som folkpartiregeringen sett på budgetunderskottet är det naturligt att upptäckten att riksdagsbehandlingen kan leda till nya utgifter kan framstå som uppskakande. Men det kan inte hjälpas. Björn Molin får finna sig i att folkpartiets prioriteringar inte i alla delar följs av riksdagen. Och det finns, som framgått av de socialdemokratiska motionerna till årets riksdag, besparingar att göra på andra håll, men det skall jag inte ta upp här nu. Björn Molin tyckte att det anslag som konstitutionsutskottet föreslagit inte gick till något särskilt ömmande ändamål. Låt mig bara konstatera att utan ett ordentligt tilltaget stöd till dagspressen och organisationspressen skulle Björn Molins möjligheter att till medborgarna föra fram sin veklagan vara väsentligt sämre. Många av de tidningar som i morgon kommer att referera hans inlägg i dag skulle ha hört till presshistorien, om vi inte haft det selektiva presstöd som bl.a. Björn Molins parti från början motarbetat. Den marginella anslagsökning som konstitutionsutskottet i dag föreslår riksdagen syftar till att förhållandena inte skall reellt försämras inför framtiden. Presstödet är ett billigt pris för en fortsatt mångfald på pressmarknaden. Från både demokratiska och ekonomiska synpunkter bör Björn Molin uppmanas att bedriva sitt besparingsarbete på andra jaktmarker.

Herr talman! De citat ur finansutskottets betänkande som jag återgav är uttalanden som hela riksdagen har ställt sig bakom. Det är alltså inte som företrädare för finansutskottet som jag tar upp saken i anslutning till konstitutionsutskottets betänkande utan som företrädare för riksdagen, för ett beslut som herr Nordin och herr Olle Svensson för mindre än en månad sedan i voteringen har givit sitt stöd åt. Det är i och för sig alldeles riktigt som Olle Svensson säger, att de olika partierna kan komma till andra prioriteringar än den som regeringen gör i budgetförslaget. Men poängen med de citat jag anförde ur finansutskottets betänkande var att man där sade, att om man finner att större utgifter än regeringen föreslagit i något fall är angelägna bör sådana förslag om utgiftsökningar åtföljas av förslag om besparingar på andra områden. Det är på den punkten som varken Sven-Erik Nordin eller Olle Svensson har gett något svar, och som de väl inte heller har något svar att ge. I den kommande voteringen kommer socialdemokraterna och centerpartiet att samlas kring en linje som jämfört med budgetpropositionens förslag innebär ett finansiellt stöd åt vissa media. Det sker i ett ekonomiskt läge där man i allmänhet är ense om att vad som behövs är att hejda utgiftsexpansionen och företa besparingar, för att i varje fall långsiktigt nedbringa det stora budgetunderskottet. Det är i den situationen de som tar ansvaret för ytterligare utgifter måste ge ett svar på frågorna: Hur har man tänkt sig att finansiera dem? Har man några besparingar i bakfickan att redovisa? Eller är det några nya skattehöjningar som skall klara av de höjda utgifterna? Den frågeställningen kan man inte komma ifrån genom att hänvisa till annonsskatten, som inte diskuteras i detta betänkande och inte är knuten till den anslagsuppräkning som här sker.
Herr talman! Vi ser mycket grundligt på frågor som rör utgifter och inkomster för statens budget. I vårt budgetalternativ har vi utgått från att en sådan här förbättring av presstödet behövs, och det ingår i det slutresultat vi når fram till, vilket totalt innebär en förstärkt finanspolitik i förhållande till folkpartiregeringens.

Herr talman! Skatteutskottet är enigt på alla punkter utom på den punkt som berörs av moderatmotionen, som Bo Lundgren nu har talat för och yrkat bifall till. Vad reservanterna vill är alltså att man skall få inräkna resa till och från barndaghem när man bedömer den tidsvinst som man enligt villkoren skall göra för att få avdrag för bilresa till arbetet. Den här frågan behandlades, som också framhålls i reservationen, av 1972 års skatteutredning. Vi har tidigare år hänvisat till den utredningen. Men utredningen har inte lagt fram något förslag på den här punkten. Det faktum att 1972 års utredning avstod från att ta ställning kan ju knappast åberopas som argument för vare sig majoritet eller reservanter i detta sammanhang. Från majoritetens sida åberopas nu, liksom tidigare, att avdraget för kostnader för tillsyn av barn medges i form av förvärvsavdrag. Det är klart att man kan diskutera huruvida förvärvsavdraget är lämpligt avvägt, men det är liksom en annan sak.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

Herr talman! Vad jag noterat är att det redan finns ett avdrag för de här aktuella kostnaderna, nämligen förvärvsavdraget. Innan man inför några nya avdrag för samma typ av kostnader bör man självfallet se till att dessa avdrag samordnas. Sedan får man ta ställning till om förvärvsavdraget över huvud taget skall finnas kvar och till om det är lagom stort och rätt avvägt. Men det blir, som sagt, en senare fråga.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande nr 21 behandlas bl.a. frågan om bidrag till trossamfund. Till betänkandet är fogat en reservation från utskottets centerledamöter, och jag vill med anledning av denna framhålla följande. Enligt centerpartiets uppfattning skall samhället garantera förutsättningar för religiös verksamhet över hela landet. Detta innebär att trossamfunden bör få en i jämförelse med svenska kyrkan likvärdig ekonomisk behandling. Sedan budgetåret 1971 80 att 28 milj.kr. skall utgå. Utvecklingen mot en situation där trossamfunden kan arbeta på likvärdiga villkor med svenska kyrkan får inte bromsas. För att denna målsättning skall uppnås fordras en höjning av anslaget till trossamfunden de närmaste åren. Utöver den religiösa verksamheten uträttar samfunden ett omfattande socialt arbete bland såväl unga som äldre människor. Deras sociala hjälpinsatser för människor som lever under svåra förhållanden utgör en stor tillgång för samhället. Insatser inom narkomanvård och nykterhetsvård kompletterar på ett värdefullt sätt samhällets olika insatser. Samfunden uträttar således ett uppoffrande ideellt samhällsarbete. Det är bl.a. därför angeläget att samhället underlättar deras möjligheter att verka. Samfunden finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom frivilligt insamlade medel. Trots stora frivilliga insatser har många samfund svårigheter att upprätthålla verksamheten, eftersom kostnaderna har stigit avsevärt under de senaste åren. Sveriges frikyrkoråd, som fördelar statsbidragen, anser att som riktpunkt för verksamhetsbidraget bör gälla att trossamfunden i likhet med svenska kyrkan bör få ca 10 96 av sin totala utgiftsvolym täckt av statsbidrag. Sveriges frikyrkoråd framhåller i en skrivelse till kulturutskottet att statsverkspropositionens förslag blev en stor besvikelse för rådet och alla församlingar som är beroende av att det statliga bidraget inte urholkas genom penningvärdeförsämringen. Detta gäller framför allt de s.k. invandrarkyrkornas församlingar. Vissa av invandrarkyrkorna är så beroende av statsbidraget att frikyrkorådets samarbetsnämnd i några fall beviljat dem ända upp till 90-procentigt statsbidrag av deras budget. Frikyrkorådet framhåller vidare att om bidraget fastställes till 29 milj.kr. — alltså 1 miljon över regeringens förslag — undgår församlingarna i varje fall en ekonomisk urholkning av bidraget. Det finns alltså starka skäl för att följa reservationen, som jag ber att få yrka bifall till. I sammanhanget skall också noteras att utskottet har tillstyrkt förslaget om att en plan utarbetas för den fortsatta uppbyggnaden av statens stöd till trossamfunden, så att dessa samfund i ekonomiskt avseende uppnår jämställdhet med svenska kyrkan. I denna fråga är det ett helt enigt utskott som står bakom beslutet. Jag tror att en sådan plan skulle vara av stort värde för trossamfundens möjligheter att planera för sin verksamhet. Med det anförda, herr talman, yrkar jag alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill än en gång understryka vad Karl-Eric Norrby sade, att sedan 1971 72 var det den blygsamma summan av 2 milj.kr. I en av motionerna angående anslaget sägs att utvecklingen av statsbidragen har varit mycket ryckig. Jag vill säga att detta påstående inte är riktigt utan att bidraget hela tiden successivt har höjts, som vi hörde, till att i årets proposition vara 28 milj.kr. Jag kan i allt instämma i vad Karl-Eric Norrby sade om det goda som de här olika samfunden gör och vilken betydelse medlen har för invandrarkyrkorna. Jag är också övertygad om att statsrådet gärna hade velat höja anslaget i år med 1 miljon till just den summa som reservanterna begär, men föredraganden har ju, precis som alla andra statsråd, varit tvungen att ta hänsyn till dagens ekonomiska läge och nödgats föreslå en mindre summa. Detsamma har också utskottet gjort, och även vi har nödgats avstyrka motionerna. Därför vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationen. Målsättningen för frikyrkorådet har varit att 10 26 av samfundens och församlingarnas utgifter år 1980 skulle vara täckta av statsbidrag.

Planen skall också ta sikte på att dessa samfund i ekonomiskt hänseende skall uppnå jämställdhet med svenska kyrkan.

Herr talman! Det skall för min del bli ett mycket kort inlägg. Jag ber att få tacka kulturutskottets samtliga ledamöter för att de biträtt en socialdemokratisk motion där jag står som första namn. Vi funderade naturligtvis på om vi skulle begära en höjning av anslaget till trossamfund men fann att vi inte skulle gå fram på den vägen utan i stället be att få en plan för den närmaste framtiden i nästa års budgetförslag, då jag också utgår från att det blir en höjning. Vi skriver i vår motion att ökningstakten gått litet upp och ned. Jag kan gärna läsa in i protokollet vad det är fråga om. Det började, såsom sagts här, 1971/72 med den blygsamma summan av 2 miljoner. Nästa år var det också 2 miljoner. 1973 75 till 10 miljoner. Det var alltså en ökning med 3 miljoner. Sedan fortsatte ökningen 1975 77 blev det en ökning med 6 miljoner, och samma ökning blev det 1977 79 är ökningen 4 miljoner. Det har alltså skett en nedtrappning av ökningstakten trots att vi haft inflation, och därmed kan man nästan säga att anslaget har urgröpts i det här avseendet. 10 96 har frikyrkorådet framställt som en norm. Det gäller för de samfund som inte betecknas som invandrarsamfund — för dessa är anslaget, som vi vet, betydligt större. Frikyrkorådet har ansett att invandrarsamfundens situation är så svår ekonomiskt — de har svårt att få in pengar kollektvägen osv. — att man har anslagit betydligt mer än dessa 10 96; 50 96 har inte varit ovanligt. Därför utgår jag från att man vid bedömningen av anslaget i framtiden också tar hänsyn till det. Jag är alltså glad över att motionen tillstyrkts, och jag har ingen anledning att lägga mig i den interna borgerliga debatten utan följer regeringen i det här avseendet. Jag yrkar därför bifall till kulturutskottets hemställan i betänkandet nr 21.

Herr talman! Kravet på kvalitet är ett genomgående drag i moderata samlingspartiets utbildningspolitik. De senaste decenniernas mycket kraftiga kvantitativa utbyggnad av vårt utbildningsväsende har tyvärr inte alltid medfört en motsvarande kvalitativ utbyggnad och upprustning. Utvärderingar och rapporter ger dess värre belägg för att det råder betydande brister i kunskapshänseende på skilda nivåer inom utbildningsområdet. Naturligtvis har vi all anledning att ta fasta på de varningar som rapporter av det här slaget utgör och vidta nödvändiga åtgärder för att söka åstadkomma förbättringar. Vi måste angripa bristerna var de än finns. Särskilt viktigt torde dock detta vara när det gäller grundutbildningen, eftersom brister på det området får negativa konsekvenser i den fortsatta utbildningen och i yrkesutövandet. Naturligtvis är det angeläget att vi verkar på ett sådant sätt att de negativa inslagen så långt möjligt undviks. Det är bättre att förekomma än förekommas. Kravet på kvalitet är också motivet bakom de reservationer som vi från moderat håll har bifogat utskottsbetänkandet beträffande tandläkarnas utbildning. Denna föreslås fr.o.m. den 1 juli 1979 omfatta nio terminers utbildning, varpå skall följa en ettårig allmäntjänstgöring inom folktandvården under handledning av särskilt utbildade klinikchefer. Det är de senares utbildning som vår första reservation gäller. Specialistutredningen, vars betänkande ligger till grund för regeringsförslaget i detta ärende, föreslog att efterutbildningen av klinikcheferna skulle omfatta ca 25 veckors heltidsstudier vid koncentrerad kursgivning, vartill skulle komma litteraturstudier och klinisk träning vid hemmaklinikerna. Koncentrerad kursgivning skulle emellertid aldrig kunna komma i fråga, och i realiteten innebär utredningens förslag därför att genomgången av en fullständig klinikchefsutbildning skulle ta fem och ett halvt år. Socialstyrelsen ansåg i sitt yttrande över specialistutredningens betänkande att klinikchefsutbildningen skulle kunna genomföras på tre och ett halvt år och omfatta bl.a. 23 veckors heltidsstudier. Denna uppfattning delas av Tandläkarförbundet, tandläkarnas fackliga organisation. Företrädarna för förbundet har klart deklarerat att med hänsyn till de stora krav handledningen av tandläkare kommer att ställa är det nödvändigt att efterutbildningen av klinikcheferna har denna omfattning. Man tar alltså avstånd från de i propositionen föreslagna 14 veckorna, som man uppenbarligen anser allvarligt skulle åsidosätta kvalitetskravet. Vi reservanter delar den uppfatt Socialutskottet, som yttrat sig i ärendet, anser för sin del att det finns anledning att ytterligare överväga vilken längd klinikchefsutbildningen bör ha. Man anför detta just med beaktande av vad representanterna för Tandläkarförbundet har framfört. Socialutskottets ställningstagande måste innebära att utskottet ej anser 14 veckors utbildningstid vara till fyllest och att den angivna prövningen därför skall göras innan utbildningen påbörjats. Utbildningsutskottets majoritet har dess värre inte tagit fasta på vad socialstyrelsen, Tandläkarförbundet och socialutskottet anfört. Man anser i klartext att den första utbildningsomgången fram t.o.m. hösten 1983 skall omfatta 14 veckors utbildningstid. Den förlängning av utbildningen som utbildningsutskottet menar eventuellt kan komma i fråga skall nämligen inte äga rum under den fastställda utbildningstiden fram t. .o. m. hösten 1983. Eftersom uppgiften som handledare skall börja praktiseras den 1 januari 1984, innebär detta enligt de sakkunniga på området att vederbörande har en undermålig utbildning. Vi moderater kan inte biträda ett beslut med dylika konsekvenser, och jag yrkar därför bifall till reservationen 1. Den andra reservationen gäller inrättandet av en särskild nämnd, kallad nämnden för tandläkarnas vidareutbildning. Dess uppgift skall vara att handlägga frågor angående allmäntjänstgöringen för tandläkare, specialistutbildningen och klinikchefsutbildningen. Det råder inga skilda uppfattningar om det värdefulla i att denna nämnd inrättas. Däremot råder delade meningar om vid vilken tid detta skall ske. Som skäl för att nu inte ta ställning i detta ärende har statsrådet Lindahl i propositionen anfört att hon med hänsyn till den pågående översynen av socialstyrelsens verksamhet ännu inte är beredd att ta ställning till vilka arbetsuppgifter nämnden skall ha. I likhet med vad såväl Tandläkarförbundet som socialutskottet anfört anser vi reservanter det vara angeläget att nämnden snabbt inrättas och att detta kan ske utan att man i detalj bestämmer dess arbetsuppgifter i avvaktan på att en ny organisation av socialstyrelsen genomförs. Nämnden bör därför inrättas från den 1 juli 1979, vilket vi anför i vår reservation 2, som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! Det är naturligtvis svårt att ha någon bestämd mening om den fråga som Hans Nyhage här har berört. Hans Nyhage sade att moderaterna inte är intresserade av en undermålig utbildning på det här området lika litet som på något annat. Det är ingen annan heller, vare sig i utskottet eller här i riksdagen. Men en bred majoritet har ställt sig bakom förslaget i betänkandet. Den handledarutbildning det är fråga om är en ny utbildning. Huruvida den skall vara 14 eller 23 veckor — eller kanske 17 eller 18 veckor — är omöjligt att säga. Socialutskottet har inte tagit ställning till den frågan i sitt yttrande. Utbildningsutskottet måste göra det och har då ställt sig bakom den överenskommelse regeringen träffat med Landstingsförbundet om 14 veckor. Det är en, som vi bedömer det, någorlunda fast grund att stå på. Men om det är det exakt rätta är omöjligt att i dag svara på. Det har utskottet också påpekat. Vi säger att om det efter viss erfarenhet skulle visa sig att det här inte är till fyllest så får utbildningen förlängas. Men det här är en start från nolläge, och för att ha någorlunda fast mark under fötterna nöjde sig utskottet med den överenskommelse som träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet. När det sedan gäller nämnden för tandläkares vidareutbildning tycker jag inte att det är mycket som skiljer reservanterna från utskottsmajoriteten. Utskottet säger att tidpunkten för nämndens inrättande bör bestämmas så att den väl hinner organisera de kunskapsprov som det är en primär angelägenhet för nämnden att klara av. Majoriteten förutsätter att regeringen, genom det bemyndigande som utskottet nu föreslår riksdagen att ge regeringen, gör det här så snabbt som möjligt. Vi har avstått från att fastställa exakt datum, vilket reservanterna gjort; de föreslår den 1 juli i år. Det finns inget i utskottsmajoritetens förslag som säger att så inte kan bli fallet.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
Herr talman! Specialistutredningen, socialstyrelsen, Tandläkarförbundet och socialutskottet har alla gjort uttalanden som otvetydigt tyder på att man anser att de föreslagna 14 veckorna är en för kort utbildning. Jag tycker att man har anledning att ta fasta på vad dessa organ här ger uttryck för. Utskottet säger att om man efter en viss erfarenhet kommer underfund med att utbildningstiden är för kort skall man företa en förändring. Ja, det låter sig sägas. Men faktum är ändå att den förändringen inte kan ske under den pågående utbildningstiden fram t.o.m. 1983; den skall komma därefter, om den skall komma. Det betyder att dessa klinikchefer får en utbildning som i varje fall från experthåll bedöms vara undermålig, och de skall börja arbeta den 1 januari 1984. Jag ser med oro på att man på detta sätt ändå ansluter sig till en utbildningstid som av experterna bedöms vara för kort och som därmed kan förorsaka en undermålig utbildning. Är det inte bättre att vi handlar medan vi har möjlighet att handla och följer experternas mening i ärendet och alltså ser till att ärendet återigen ställs under övervägande och att en förlängning av utbildningstiden kan komma till stånd innan utbildningen har påbörjats?
Herr talman! Jag tycker det är fel att utgå ifrån att en utbildning, för att den inte får den omfattning som — låt vara — många experter tycker att den bör ha, redan av den anledningen är undermålig. Det är fel att ha en sådan utgångspunkt i en så pass viktig fråga som denna. Det är ju inte första gången som det, när en ny utbildning startas, råder delade meningar om dess omfattning. Jag upprepar att utskottsmajoriteten, i den avvägning som inte varit så enkel att göra, stannat för att följa en överenskommelse som regeringen har träffat med Landstingsförbundet. Det har blivit fallet trots att utskottet väl har känt till alla de skäl som herr Nyhage här har åberopat.